Herr talman! I sammansatta konstitutionsoch tredje lagutskottets utlåtande behandlas det förslag till radiolag som skall utgöra den författningsmässiga regleringen av alla slag av radiosändning och mottagning. Lagen är uppbyggd mot bakgrunden av de principer som redovisas i proposition nr 136 och som bl.a. innebär ett fortsatt rundradiomonopol. Ett antal reservanter från samma partier som i den allmänna radiodebatten yrkat en friare etableringsrätt har därför yrkat avslag på förslaget till radiolag och hemställt om nytt förslag, utarbetat enligt de riktlinjer som framgår av reser vation 2 till statsutskottets utlåtande. Jag finner inte anledning att här upprepa argumenten för denna ståndpunkt utan begränsar mig till att meddela att jag kommer att yrka bifall till reservationen vid A i sammansatta konstitutionsoch tredje lagutskottets utlåtande. För den händelse detta yrkande icke kommer att bifallas, finns emellertid en del kommentarer att göra till detaljer i lagen. Först må påtalas att under rundradiosändningar som hänföres till monopolet indrages även trådsändning. Det uppges i propositionen att härigenom inte göres ändring i vad som nu gäller, men å andra sidan sägs också att det nuvarande rättsläget är oklart, varför man föreslår att nu pågående trådsändningar skall få fortgå vare sig tillstånd till dessa erhållits av Kungl. Maj:t eller icke. Hur det än må förhålla sig med innebörden av nu gällande bestämmelser är det klart — och medges också i propositionen — att det begränsade utrymmet i etern icke kan åberopas som motiv för monopolisering av trådsändningar. Andra skäl är här avgörande, och dessa kan inte gärna vara andra än risken för konkurrens med monopolradion. Härmed är också klart att det rör sig om en begränsning av yttrandefriheten, vilket måste anses stå i strid med grundprinciperna för tryckfrihetsförordningen. Om vi sedan granskar utformningen av den angivna principen, finner vi att man här hamnat i hart när oöverkomliga lagtekniska svårigheter, ja, vi kan frestas att använda de ord som statsrådet här nämnde, att även efter det att denna lag är genomförd, så finns det inte någon juridik på det här området! — Några smakprov skall här anges. I propositionen framhålles att det för regleringen av rundradiosändningar är av stor vikt hur vissa gränsdragningsfrågor behandlas. Det är så sant som det är sagt, men det är också synnerligen viktigt att man av lagtexten skall kunna utläsa vad som avses med de olika definitionerna. Trådsändning är i och för sig ett vidsträckt begrepp. Dit hör bl.a., enligt uttryckligt besked i propositionen, ett vanligt telefonsamtal. Rent tekniskt skulle vidare enligt propositionen detsamma gälla överföringen från pick-up till högtalare i en vanlig skivspelare eller från mikrofon till högtalare i en möteslokal, t.ex. sålunda från denna mikrofon till de högtalare som sitter ute i kammaren. Om dessa fall sägs emellertid i propositionen att ett sådant tekniskt betraktelsesätt inte får leda till den orimliga tolkningen, att lagförslagets bestämmelser om trådsändning skulle vara tillämpliga på sådana överföringar. I annat sammanhang förutsättes emellertid att kommentarer till ett sportevenemang för publiken på sportanläggningen utgör en trådsändning. Var gränsen här emellan går är då verkligen inte lätt att avgöra. Nu är emellertid avgränsningen av begreppet trådsändning i och för sig icke den viktigaste när det gäller den praktiska tillämpningen av lagen. Viktigare är begreppet rundradiosändning, som definieras på följande sätt: »Radiosändning eller trådsändning som är avsedd att mottagas direkt av allmänheten, om sändningen icke är avsedd endast för en sluten krets, vars medlemmar äro förenade genom en påtaglig gemenskap av annat slag än ett gemensamt intresse att lyssna på eller se sändningen.» Vad innebär då detta? Här får ånyo departementschefen träda till med förklarande exempel för att tala om vad som avses, Patienter på ett sjukhus och arbetare på en fabrik utgör exempel på en sluten krets med påtagligt gemensamt intresse av annat slag. Det låter plausibelt. Men även de personer, som händelsevis samtidigt besöker ett varuhus räknas hit — däremot ej personer som bor inom ett visst bostadsområde, Publiken på en sportanläggning är en sluten krets av angivet slag, men om det gäller överföring till andra orter av sportevenemang eller kommentarer därtill, har man trampat över gränsen. Hur lagen skall tolkas om det gäller överföring till annan lokal på samma ort får vi inte veta. Det förefaller som om vissa underförstådda synpunkter varit vägledande vid valet av exempel, men någon nämnvärd förankring av lagtexten har de inte. Grundtanken synes vara att ideella intressen kan tolereras men att kommersiella skall hållas kort. Detta sägs emellertid inte ut vare sig i lagtext eller kommentarer, och resultatet är att det helt säkert överstiger mänsklig förmåga att avgöra, hur gränsen skall dras i sådana fall där ingen direkt ledning ges. Radiolagen är avsedd som ramlag, och de lämnade definitionerna är avsedda att ge ledning för tolkning även av andra författningar. I nu förevarande sammanhang kan det vara anledning att göra en jämförelse med radioansvarighetslagen som samtidigt ligger på kammarens bord. Denna lag skall enligt sin 1 § gälla radioprogram som svenskt programföretag äger anordna med ensamrätt. Begreppet radioprogram är i och för sig inte begränsat till rundradiosändningar, men genom tillägget om ensamrätt kommer lagens tillämpningsområde att bli begränsat till detta fält. Men vissa slag av rundradio faller utanför, bl.a. de trådsändningar som enligt övergångsbestämmelser till radiolagen skall vara fria även i fortsättningen, Enligt radiolagen skall monopolföretaget kunna med Kungl. Maj:ts tillstånd helt eller delvis överlåta sin ensamrätt. I och för sig är det språkligt sett säreget med en » delvis» överlåtelse av ensamrätt, om det inte rör sig om ett avgränsat område. I departementschefsanförandet talas det också i ett sådant här sammanhang ömsom om »avstående» och ömsom om »överlåtelse» av ensamrät ten. Hur det blir med tillämpningen av radioansvarighetslagen i dessa fall — propositionen nämner som ett fall av överlåtelse vidaresändning genom centralantenn — ges ingen ledning för. Frågorna om definitionernas räckvidd på detta område är sålunda icke särskilt klara. Utredningens förslag i dessa avseenden blev utsatt för stark kritik från olika håll. Propositionsförslaget är i anledning härav i mycket hög grad omarbetat, och det nya förslaget har inte som utredningmannens varit föremål för en omfattande remissgranskning. Den stickprovsvisa grankning av vissa detaljer i lagstiftningen som jag här gjort är väl dock tillräcklig för att visa, att någon klarhet om gränserna för tillämpningsområdet av olika bestämmelser i lagarna icke vunnits. I en del avseenden är gränsdragningen kanske inte av alltför stor praktisk betydelse, men i vissa andra avseenden är oklarheten mycket allvarlig. Den som driver trådsändning i strid mot monopolbestämmelsen kan dömas till straff; t.o.m. fängelse i ett år ingår i straffskalan. Med hänsyn härtill kan det verkligen krävas att det göres fullt klart vad som är tilllåtet och vad som är förbjudet. Detta är ett motiv, som utöver de rent principiella synpunkterna på yttrandefriheten starkt talar för att trådsändningarna bör hållas utanför monopolet. Samtidigt ställs i blixtbelysning svårigheterna att över huvud taget ingående reglera ett sådant här tekniskt område utan att ingripa i verksamhet som man icke har skäl att förbjuda eller som «kanske t.o.m. är värd uppmuntran. Med det anförda har jag motiverat varför jag kommer att yrka bifall även till reservationen vid B i sammansatta konstitutionsoch tredje lagutskottets utlåtande.

Herr talman! Fröken Mattson tyckte att när riksdagen angav de ekonomiska ramarna borde det ha varit naturligt att statsutskottet hade uttryckt någon mening om vilket slags programpolitik som skall föras. Jag delar inte riktigt hennes uppfattning beträffande detta. Det är mycket angeläget att vidhålla den uppfattningen att Sveriges Radio skall stå oberoende i sin programverksamhet. Skulle man rubba på det skulle det vara ett incitament till ytterligare tryck för en annan anordning på detta område. Jag tror också att det skulle vara kolossalt svårt om riksdagen skulle uttala en del olika önskemål i detta sammanhang. Meningarna är så många och skiftande, och vi skulle lätt hamna i en omöjlig situation, och det skulle även företagsledningen göra. Fröken Mattson ansåg det vara mycket sorgligt att i propositionen inte heller hade tagits upp någonting om konsumentupplysningsfrågorna. Jag delar hennes uppfattning i stor utsträckning och jag hoppas att statsmakterna tar upp dessa frågor så att vi får tillfälle att återkomma om detta. Slutligen sade fröken Mattson några ord om forskningen. Vi hade en motion om den saken, visserligen kanske begränsad, men utskottet har uttryckt att man finner det angeläget att uppmärksamhet ägnas åt dessa forskningsuppgifter. Jag instämmer utan någon som helst reservation i den synpunkten att denna forskningsuppgift borde breddas och leda till en ordentlig genomlysning av problemen. Jag förenar mig med fröken Mattson i en önskan att statsmakterna måtte ta initiativ till en sådan forskning, som helst inte bör ligga inom Sveriges Radio. Frågan om TT diskuterades inom utskottet, och jag kanske vågar antyda att majoriteten var av den uppfattningen att det vore fördelaktigt att avkoppla överenskommelsen med TT. Men på grund av den princip jag förut nämnde fick utskottets utlåtande på denna punkt den formulering det erhållit.

Herr talman! Jag skall göra vad jag kan för att voteringstillfället påskyndas. Jag vill bara tacka fru Wallentheim för svaret.

Jag är glad att fru Wallentheim har instämt både när det gäller konsumentupplysningen och forskningen. Jag borde kanske i mitt första anförande ha nämnt, att utredningen kom fram till en total årskostnad på 130000 kronor samt en anskaffningskostnad på 41 000 för den första lilla blygsamma början som vi här i landet skulle kunna åstadkomma för massmediaforskning. Det vare mig som gammal journalist fjärran att tycka att riksdagen borde lägga sig i programverksamheten. Det skall och bör vara vederbörande producenters och lednings uppgifter. Men i direktiven står att utredningen torde få bilda sig en uppfattning om programsammansättningen i mycket grova drag och överväga den lämpliga fördelningen mellan program av olika typ. Det är av den anledningen jag har uttalat mitt beklagande av att konsumentupplysningen inte har kommit med. Enligt min uppfattning kan riksdagen ändå uttala sig om en viss inriktning av olika programtyper, eftersom dess önskemål kommer att ligga till grund för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Radio. Inom dessa ramar bör det givetvis sedan stå ledningen fritt att utforma programmen på olika ämnesområden efter eget tycke.
Herr talman! Jag har begärt ordet uteslutande för att hålla mig till det särskilda yttrandet nr 2, som ju berör utbildningsprogrammen. Det kanske skulle förvånat herr Palme, om han varit i kammaren, att en högerman går upp i kulturella och intellektuella frågor, men så är det i alla fall. Först skulle jag dock vilja göra en kommentar till den debatt, som vi väl med stigande beklämdhet har åhört här. Herr Palme, som ej mindre är statsråd än även ledamot av denna kammare, borde hålla sig för god att upprepa sina tidigare pajaskonster, som jag trodde han hade slutat med nu. Till yttermera visso hänger han upp hela sitt resonemang på en ekonomisk argumentering. Vi fick i den sista repliken klart besked om hans okunnighet i att läsa en ekonomisk argumentering, och det kanske säger rätt mycket om hans sätt att argumentera i denna fråga. Herr talman! När det gäller utbildningsprogrammen vill jag erinra om att högerpartiet för drygt ett år sedan väckte en partimotion om utbildning via etermedia. Bakgrunden till denna var en analys som vi gjort beträffande framför allt den högre undervisningen. Vi kunde konstatera att det icke syntes möjligt att klara utbildningen i den omfattning som skulle efterfrågas. Bekräftelse på detta har vi fått bl.a. i dagens nummer av Svenska Dagbladet. Där finns ett referat av en skrivelse från rektorsämbetet vid universitetet i Stockholm. Man talar där om att man synes ha utomordentligt små möjligheter att klara studiesituationen. Språkinstitutionerna, exempelvis, saknar två tredjedelar av de tjänsterum som borde finnas enligt lokalprogrammet. Föreläsningssalar och lektionsrum saknar fasta anordningar för bildvisning, och det finns inte heller några lättare bildbandspro jektorer eller overheadprojektorer. Exempel nämns på hur uselt universitetet är utrustat när det gäller tjänliga lokaler. Engelska institutionen saknar 24 tjänsterum av 33, romanska saknar 18 av 34, tyska 14 av 20 och litteraturhistoriska 10 av 16. Det är ett litet exempel på hur läget faktiskt är. Enda möjligheten att åstadkomma någonting synes vara att via etermedia lätta på situationen både när det gäller lokaler och lärare. Statsutskottet skrev i sitt utlåtande nr 173 år 1965 att dessa frågor kommer att tas upp i samband med propositionen om radio och TV. Samma sak gällde korrespondensundervisningen. När vi granskar propositionen som nu kommit just i detta ärende finner vi att där står att dessa frågor skall tas upp nästa år, när vi skall behandla vuxenutbildningen. Men därmed torde man så att säga glidit förbi ungdomsutbildningen. Huruvida den kommer att tas upp samtidigt med vuxenutbildningen är ytterst tveksamt. Det sätt på vilket frågan har hanterats visar en bristande förmåga och vilja att verkligen ta itu med dessa frågor på ett djuplodande sätt. Det ytterst allvarliga problem som vi på 1970-talet kommer att möta i utbildningshänseende i det här landet kvantitativt sett har man icke normala resurser att lösa. Vi måste därför utnyttja de tekniska hjälpmedel som kan stå till buds. I utlandet finns det erfarenheter. Här ligger vi långt efter. Om det är delningen mellan kommunikationsoch ecklesiastikdepartementen som gör att ingen förmår att ta ett ordentligt initiativ vet jag inte. Där faller ansvaret på den samlade regeringen. Jag kan bara konstatera att man inte vidtager några ordentliga åtgärder. Det tar lång tid innan man har genomfört en tillräckligt omfattande försöksverksamhet. Det är, herr talman, endast för att konstatera detta som jag har begärt ordet. Jag beklagar att jag än en gång måste registrera en oförmåga att se frå gorna i hela deras vidd och ett försök att ständigt bara skjuta dem framför sig. Problemen växer, och vi bygger upp ett slags Potemkin-kulisser, där det ser så vackert ut i Utbildningssverige men där det i realiteten är utomordentligt ihåligt. Herr talman! Det var dessa kommentarer jag ville göra.

Herr talman! Det har redan talats mycket om den framtida utformningen av massmedia radio och TV. Det finns också mycket att säga om denna proposition. Personligen tycker jag liksom herrar Strandberg och Nils Theodor Larsson att det är mycket beklagligt att departementschefen inte vågat ta det djärva, friska grepp som man hade hoppats av just honom och försökt att ge en form åt framför allt televisionen i vårt land som hör framtiden till. Jag tycker att det är verklig skada att avvisa förslaget att utreda möjligheten med fristående TV-företag med den motiveringen, att man förutsätter att vi måste göra samma fel som man gjort utomlands och vidare att mediet nödvändigt måste bli felaktigt utnyttjat av ekonomiska och politiska intressen. Varför inte i stället tänka sig möjligheten att försöka skapa ett fristående konkurrerande företag, där man från början sökte förhindra de misstag som man så väl tycks känna till? Herr talman, jag skall inte gå in på propositionen i dess helhet. Låt mig bara säga några ord om en sak som synes mig vara mycket betänklig i det föreliggande förslaget, nämligen det som benämnes »den inre konkurrensen» och som skall ersätta den konkurrens som man ändå känner är nödvändig och som skulle ha erhållits genom ett annat och fristående radio-TV-företag. Som vi vet är konkurrens något som för det mesta verkar positivt men som även kan verka negativt. Därför inne bär konkurrens alltid en risk, men en risk som är värd att tagas. Man vet inte i förväg hur den kommer att verka. Vad man däremot vet är att konkurrens stimulerar. Detta konstlade begrepp som man nu kallar »konkurrens inom företaget» tror jag kan komma att få ytterst negativa konsekvenser för Sveriges Radio. Jag är rädd för att resultatet blir en ständig kritik mot företaget för något som beror på påtvingade och onaturliga arbetsvillkor. Har det inte varit så att Sveriges Radios förutsättningar alltid har byggt på ett ömsesidigt samarbete och förtroende? Personer med olika bakgrund och även olika värderingar samarbetar och kan rådgöra med varandra. Organisationen bygger på olika avdelningar med begränsade uppgifter, men personerna inom dessa avdelningar är inte innestängda i fack. Med kravet på intern konkurrens riskerar man att väggar reses mellan avdelningar och att man inte längre ger varandra råd och information. Man skall ju gunås konkurrera. Jag tror att det blir allt annat än angenäma arbetsförhållanden. Förmodligen bleve det inte heller en konkurrens mellan programmen, utan mest en konkurrens inom företagets egna väggar; en konkurrens på sammanträden, i korridorer och på personalkontoret. Denna inre konkurrens om resurserna skulle heller aldrig bli en verklig konkurrens, eftersom det på toppen är bara en ledning, vilket herr Hernelius framhöll. Troligtvis skulle en inbyggd konkurrens dessutom leda till en starkt utökad personal, framför allt när det gäller experter på olika områden. Varje avdelning och varje provins skulle begära egna experter för att inte komma till korta. Vi ställer i dag stora krav på Sveriges Radio — kanske ofta överdrivna krav — men nog tycker jag det vore orätt att ställa sådana krav som Sveriges Radio aldrig skulle kunna uppfylla. Jag tror att den inbyggda konkurrensen är en falsk lösning, som får till följd att kritik kommer att riktas mot ett företag, som »kommit i strid med sig själv». Skall man, herr talman, kunna tillgodogöra sig det positiva av en konkurrens, bör man som reservanterna framhåller skapa ett nytt självständigt företag med möjligheter att finna nya vägar inom svensk television. Det synes mig därför självklart att en utredning bör tillsättas för att utarbeta förslag om ett från Sveriges Radio fristående företag för program 2 i TV. Bland de många motioner som har lämnats i anledning av Propositionen hyser jag ett speciellt intresse för en del. Jag noterar att utskottet biträder förslaget om en utökning av antalet ledamöter i radionämnden och att frågan om färg-TV föreslås bli föremål för ytterligare överväganden. Jag instämmer vidare i vad fru Segerstedt Wiberg anförde i anledning av utskottets behandling av motionen I: 785. Till statsutskottets utlåtande nr 163 har fogats tre särskilda yttranden. Det tredje av dessa berör innehållet i motionerna nr 1:783 och II: 955. Motionärernas syfte har varit att framhålla vikten av att det religiösa materialet i radio och TV får den plats det rimligtvis bör ha, bl.a. med tanke på den stora lyssnarfrekvens man vet att dessa programinslag har. Givetvis måste detta önskemål kollidera med andra intressen, i den mån det är fråga om utrymme. Det är självfallet svårt för ledningen att avväga proportionerna, men vissa rättvisekrav finns, och jag tror att det är befogat att kräva att det religiösa stoffet får ökade resurser både i fråga om pengar och personal. I det särskilda yttrandet nr 3 talas om önskemålet att utöver traditionella andakter och gudstjänster det också skall ordnas religiösa debattprogram, reportage om olika kristna aktiviteter, program om ekumenik, om utbildningsoch biståndsverksamhet i utvecklingsländerna o. s. v. Fru Wallentheim, som tydligen menar att det går bra med »på stället marsch» för den religiösa av delningen, ber jag betänka att i ett samhälle sker en ständig utveckling. Formerna för mänsklig aktivitet ändras. Det gäller även den religiösa sektorn i vårt land, och detta måste givetvis ett massmedium ta hänsyn till. Jag tror också att önskemålet i det särskilda yttrandet kan väntas röna förståelse från Sveriges Radios sida, då det torde ligga helt i linje med den programpolitik som man delvis redan slagit in på. Över huvud menar jag att det är en riktig väg att inte se det religiösa materialet som en isolerad specialitet utan fastmer låta det komma med som en integrerad del i hela fältet av mänskligt liv. Självklart måste resurser ges för att förverkliga detta.

Herr talman! Jag vill bara säga några ord med anledning av motion nr 777 i denna kammare och 950 i medkammaren. Vi tar där upp en fråga som varken radioutredningen eller de föreliggande propositionerna behandlar, nämligen kommunernas skyldighet att erlägga licens för skolradio och TV. Som bekant lämnas via kommunikationsdepartementet särskilda medel till såväl produktionen som distributionen av skolradions och skol-TV:s program. Innevarande budgetår utgår till Sveriges Radio 14,3 miljoner för produktionskostnaderna, och televerket erhåller 4 miljoner för att distribuera programmen. För detta får man 235 TV-timmar, 290 timmar i radio och 142 språklektioner. Skattebetalarna har alltså redan bekostat framställningen och distributionen av dessa program, men trots det får kommunerna betala radiolicens i vanlig ordning för programmen. Licenserna erlägges ju per skolenhet — en bygdeskola får betala lika mycket som ett gymnasium. Man har därför från skolledarna här i landet bett mig att bevaka detta. Skolledarna har förut på olika vägar sökt få en rättelse till stånd, så att kommunerna skulle befrias från att betala dessa speciella skolradiolicenser. Nu har utskottet sagt nej, och motiveringen är den att särskilda statsbidrag skulle få ställas till kommunernas förfogande för att betala licenserna. Det är inte alls nödvändigt. Skattebetalarna har redan bekostat programmen, och varför skall man då ta ut pengar en gång till? Jag ber alltså, herr talman, att i överensstämmelse med motionens förslag få yrka, att riksdagen måtte besluta att i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa att kommunerna helt befrias från skyldighet att erlägga radio/TV-licens för de mottagningsapparater, som nyttjas i skolorna.

Herr talman!

Man kan naturligtvis ifrågasätta om den begärda tiden för uppskov inte har tagits till litet i överkant och om man inte på de skäl, som anförts, egentligen borde ha nöjt sig med ett halvt års uppskov. Det är kanske småaktigt att fördjupa sig i en sådan diskussion och jag skall heller inte göra det. Men, herr talman, det har dock inträffat någonting, sedan detta ärende senast behandlades här i kammaren. Hyreslagstiftningssakkunniga har blivit färdiga med sitt arbete och betänkandet har varit ute på remiss. Bland de remissinstanser som har yttrat sig är hyresrådet, vilket i sitt yttrande framlagt ett förslag som det förefaller finnas vissa skäl att fundera litet närmare på. Hyresrådet menar att man måste göra vad man kan för att inte en för hyresgästerna alltför besvärande situation skall uppstå, när hyresregleringslagen väl kommer att upphävas. Hyresrådets uppfattning — och den får väl anses vara riktig — innebär att man måste förhindra att den spännvidd som för närvarande finnes mellan hyrorna i äldre fastigheter och i nybyggda fastigheter ytterligare vidgas. Detta kan ske, menar hyresrådet, om man ersätter hyresregleringslagens 3—5 §§, som innehåller själva huvudbestämmelserna om hur det går till att reglera hyran, och i stället tillämpa 6 §, vilken för tillfället bara gäller beträffande möblerade bostäder och affärslägenheter.

Från de synpunkter som jag tidigare har företrätt i detta ärende har jag funnit att hyresrådets förslag är väl värt att ta vara på. Mot utskottets uttalande, att detta förslag skulle förutsätta en ingående utredning, står hyresrådets egen uppfattning att någon ytterligare utredning inte behövs av denna anledning. Ett tillgodoseende av förslaget skulle alltså inte medföra någon särskild arbetsbelastning eller innebära någon svårare situation för dem som skall bereda det större ärendet. Under hänvisning till det anförda, herr talman, hemställer jag om bifall till den reservation som herr Bengtson i Solna och jag har låtit anteckna till utskottsutlåtandet.

Herr talman! Det är inte första gången som vi här i riksdagen fått oss förelagda förslag om förlängning av hyresregleringslagens giltighetstid. På senare tid har det dock varit tämligen allmän enighet om att denna lag bör upphävas så snart som det är möjligt. När vi i våras beslöt om förlängning på bara sex månader var det också under den tysta eller rättare sagt i sammanhanget klart uttalade förutsättningen, att detta skulle vara den sista förlängningen, som senare skulle komma att följas av en övergångstid med en mindre sträng reglering till en permanent lag. Den nya lagen avses skola bygga på en principiellt fri hyresmarknad men skall innefatta särskilda anordningar till skydd för hyresgästernas besittning av sina lägenheter. Att det nu efter blott ett halvår lagts fram ett nytt förslag till förlängning på ytterligare ett år måste i och för sig beklagas. Önskemålet om att avskaffa hyresregleringen med alla dess följder av hyressplittring och svart marknad är fortfarande lika starkt. Att förslaget nu läggs fram innebär uppenbarligen ett erkännande av ett misslyckande. Betänkandet om en ny hyreslag blev försenat två månader. Detta föranleder en försening av avvecklingen med ett år. Det förefaller som om anledningen inte bara är förseningen, utan även att betänkandet kräver en grundligare omarbetning än vad upplysningen om ett enhälligt kommittébetänkande gav anledning att förmoda. Hur som helst — i föreliggande läge är icke mycket annat att göra än att bifalla propositionen. Det är ju klart att det icke är möjligt att utan vidare låta lagen upphöra att gälla. Det improviserade förslag till ändring som föreslås i reservationen är väl heller icke så genomarbetat, att det rimligen kan tillämpas under en kort tid medan man väntar på den nya hyreslagen. Jag fattar väl också den avgivna reservationen närmast som en opinionsyttring med syfte att bidraga till att den nuvarande stela hyresregleringen avvecklas snarast möjligt. På dessa skäl ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan. såge utredning av möjligheten att avsätta en ny nationalpark i den lappländska fjällvärlden.

Herr talman! Jag kan fatta mig ganska kort, beroende på att vi inom utskottet i princip är ganska överens om denna fråga. Efter framställning av Övre Norrbygdens vattendomstol har Kungl. Maj:t begärt ett bemyndigande från riksdagens sida att medge intrång i Stora Sjöfallets nationalpark, som föranledes av den fjärde Suorvaregleringen. Vid bedömningen av frågan huruvida in trång — man kanske bör säga ytterligare intrång — i nationalparken får ske har departementschefen haft att ta hänsyn till föreliggande behov av elkraft.

Vattendomstolen har varit inne på ungefär samma synpunkter. I anslutning till propositionen har utskottet haft att behandla några motioner med varierande yrkanden. Jag skall inte uppta tiden med att relatera dem, ty utskottet har, som jag nyss nämnt, varit tämligen överens om att avstyrka de flesta yrkandena. Det är endast på en enda punkt, som gäller motionsparet nr 803 i denna kammare och 978 i andra kammaren, som vi inte har kunnat enas. Under första punkten i dessa motioner har det yrkats att åtgärder måtte vidtagas för att kompensera nu ifrågavarande intrång i nationalparken genom att tillskapa nya nationalparksområden.

Som framgår av utskottsutlåtandet och som jag redan sagt är det ju endast på denna punkt, som utskottsmajoritetens åsikt skiljer sig från reservanternas. Vi reservanter har ansett att ett principuttalande och ett beslut om en särskild skrivelse till Kungl. Maj:t i detta ärende är någonting ganska onödigt. Man bör inte fastlåsa beslutet med ett sådant uttalande. Vi utgår nämligen ifrån att Kungl. Maj:t ändå har sin uppmärksamhet riktad på hithörande spörsmål. Man kanske också vågar säga att statens naturvårdsnämnd säkert kommer att följa dessa frågor. Utskottsmajoriteten kan därför säkerligen känna sig till freds med reservanternas förslag. Vi har ju för Öövrigt skrivit ganska välvilligt. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag med undantag av punkten c, där jag yrkar bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Detta utlåtande grundar sig på behandlingen av proposition nr 152 om vissa intrång i Stora Sjöfallets nationalpark. Av propositionens drygt elva sidor att döma är det en liten fråga. Jordbruksutskottets utlåtande omfattar sex sidor. Utskottets motivering omfattar drygt en sida och dess yrkande ungefär en halv sida. Detta ger ett intryck av att denna fråga inte är alltför stor. Vissa intrång i Stora Sjöfallets nationalpark — ett par samebyar som får sina utkomstmöjligheter försvårade, kanske rentav beskurna så att det inte finns utkomstmöjligheter i fortsättningen, spolierande av naturvården i områden som ligger långt bortom allfar vägen — är tydligen ingen stor sak och kanske en obetydlighet sett från Stockholms horisont. Är problemet nu så enkelt som det ser ut vid en snabb anblick? Förvisso inte! Frågan om vissa intrång i Stora Sjöfallets nationalpark innehåller mycket dynamit. Jag skall stanna vid en delfråga, som har utomordentligt stor betydelse, nämligen samernas situation och utkomstmöjligheter om det framlagda förslaget blir verklighet. Frågan innehåller också från dessa utgångspunkter principiella ställningstaganden, där minoritetsgruppernas ställning kommer in i bilden, frågor som även observeras utanför vårt lands gränser.

Och här var företagets inverkan på bostäder, främst i Vaisaluokta, och renskötselns förändrade möjligheter det främsta skälet till att hinder förelåg och att frågan därför hänskjutits till Kungl. Maj:ts prövning i tillåtlighetsfrågan. Av Kungl. Maj:ts proposition nr 152 framgår att en rad remissinstanser yttrat sig. Vad som inte framgår men som skulle ha varit av intresse är detta ärendes gång från vad som förevarit alltsedan denna fråga aktualiserades i den skriftliga anmälan, som kungl. vattenfallsstyrelsen gjorde till länsstyrelsen i Norrbottens län den 6 november 1963, fram till propositionens avlämnande.

Det är tillsammans 5 200 hektar sommarbetesland som försvinner. Tidigare har dessa byar förlorat 6 700 hektar betesland, som ställts under vatten. Det gör tillsammans ungefärligen 12000 hektar. En sådan katalog över vad som förevarit fram till dess propositionen avlämnades skulle också visat, att i inledningsskedet har en rad myndigheter avstyrkt den fjärde Suorvaregleringen. Vidare kan tilläggas att Sirkas och Sörkaitum är ett par av de byar som drabbats hårdast av redan genomförda sjöregleringar och uppdämningar; jag kan här bara hänvisa till de redogörelser som finns i SOU 1966: 12 Renbetesmarkerna. Av propositionen framgår att underhandlingar förts med berörda samebyar om ersättning för intrång och förlust av renbetesmarker samt att överenskommelse nåtts med Sörkaitums by, däremot inte med Sirkas. Skälen till att det inte gått att nå överenskommelse med Sirkas torde vara flera. Det är inte min sak att ha någon uppfattning på den punkten, men en fråga skulle jag dock vilja beröra här, nämligen det jag skulle vilja kalla indirekta ersättningar. Den frågan har utomordentlig betydelse i sammanhanget. Sirkas sameby består av två grupper, dels den s.k. Vaisagruppen och dels Ultevisgruppen. Framför allt Vaisagruppen kommer att förlora mark i sina övre renbetesland. Därmed uppstår naturligtvis komplikationer, och jag tror att det bl.a. är om detta en viss tvist har förekommit. Som motionär har jag frågat mig: Vilka blir Sirkas” möjligheter att förhandla, om riksdagen i dag ger klarsignal i tillåtlighetsfrågan? Kan samebyn förhandla på likvärdig grund med vattenfallsstyrelsen och nå bästa möjliga resultat? Jag är inte övertygad om den saken. Det måste vara ett trumfkort att kunna säga, att riksdagen har sagt ja i tillåtlighetsfrågan. Man kan inte komma förbi att Sirkas sameby därmed kommer att förhandla under tvång. Denna fråga är för mig också en fråga om samernas rätt, om deras rättsliga ställning och möjligheter till utkomst i ett näringsfång som är specifikt för våra fjällområden och som inte kan utnyttjas på annat sätt. Samerna ser också med allvar och bekymmer på sin framtid inte minst inom Sirkas by. Jag träffade här i riksdagen i dag häradsdomaren Jowa Spiik i Jokkmokk och hade ett litet samtal med honom om den här saken. Han såg mycket allvarligt på läget. För honom var det tydligen och med all rätt en fråga om renskötselns framtid och möjligheterna att driva denna näring i fortsättningen, särskilt med tanke på att man tidigare varit utsatt för sjöregleringar och nu blev utsatt för ytterligare en stor reglering. Han sade ungefär så här: Vi har nu nått en gräns där vi förvisso inte tål mycket mera. Han slutade med att säga att om riksdagen ger klarsignal i tilllåtlighetsfrågan får också riksdagen ta på sig ansvaret för hur det kommer att te sig i framtiden. Jag tror att det ligger mycken sanning och mycket allvar i det uttalandet. Jordbruksutskottet uttalar följande: » Utskottet förutsätter att läget i fråga om de förhandlingar rörande vissa ersättningsfrågor, som anges i propositionen, icke skall påverkas av att riksdagen nu tar ställning till intrångsfrågan. Anledning synes därför saknas att uppskjuta behandlingen av förevarande proposition. I enlighet härmed anser sig utskottet böra med avstyrkande av motionsparet I: 799 och II: 974 ävensom motionen II: 973, vari yrkats avslag på propositionen, förorda, att riksdagen bemyndigar Kungl. Maj:t att medge de intrång i nationalparken som föranleds av ifrågavarande reglering.» Jag är inte övertygad om att man i den delen har bedömt frågan rätt från Jordbruksutskottets sida. Jag anser också att man inte skulle ha förlorat någonting på om tillåtlighetsfrågan fått vila ytterligare någon månad. Riksdagen skall träffas om några veckor igen, och det hade då funnits möjlighet för jordbruksministern att komma igen med det här förslaget. Jag tror inte att man hade förlorat något nämnvärt i tid på den saken. Kanske skulle man i stället kunnat nå en lösning som alla parter kunde finna tillfredsställande. Man skulle också därigenom ha gett samerna, med all rätt, en känsla av att hänsyn också tagits till deras rättsliga situation så som de bedömer den. Om nu emellertid riksdagen skulle bifalla utskottets utlåtande, hoppas jag att jordbruksministern ser till att all möjlig hänsyn tas till sirkassamerna och att man söker skapa alla möjligheter för Sirkas vidkommande så att deras utkomstmöjligheter inte försvåras. Allt bör göras för att det ingrepp som här görs skall kompenseras på ett tillfredsställande sätt så att Sirkas by får möjligheter att kunna driva sin rennäring också i framtiden. Med hänvisning till vad jag anfört ber jag att få yrka bifall till motionen 1: 799 av mig och motionen II: 974 av herr Jönsson i Ingemarsgården m.fl., vari hemställes att med tillåtlighetsfrågan skall anstå till dess en uppgörelse nåtts med berörda parter i detta sammanhang.

Herr talman! Eftersom det är vi som har fått skriva utskottsutlåtandet, skall jag också be att få yrka bifall till detta. Vi skiljer oss inte så mycket, sade herr Mossberger, och det kan jag gärna hålla med om. Jag har förvånat mig över att vi över huvud taget inte blev helt överens i denna fråga. Det berodde kanske på en onödig finkänslighet hos herr Mossberger och hans kolleger, men i stort sett är vi väl överens. Jag tycker emellertid att vi har anledning anse det vara mycket väsentligt att riksdagen gjorde ett klart uttalande angående önskvärdheten av en utredning om möjligheten att skapa en ny nationalpark inom det lappländska området. I och med att man kommer att företa den fjärde regleringen kommer man att göra vissa ganska väsentliga ingrepp i Stora Sjöfallets nationalpark, och det borde för den skull inte vara så svårt, tycker vi, att komma överens om en sådan skrivning. Detta är ju i och för sig ingen stor fråga, men vi anser att riksdagen här direkt bör uttala sig i den riktningen, och därför har vi gjort denna skrivning. Jag tror också att denna fråga intresserar många människor från hela landet. Det är ett naturvårdsintresse att vi kan ha tillräckligt stora delar av sådana här nationalparker orörda, och det är också ett väsentligt intresse att vi kan i framtiden behålla en del av våra älvar i Norrland orörda. Jag tycker att det skulle ha varit intressant att ta upp frågan om att bevara någon av de norrländska älvarna helt intakt. Frågan om Vindelälven har i det sammanhanget ofta varit uppe till diskussion, och ingenting vore väl mer önskvärt, sett ur nationell synpunkt, än att åt eftervärlden för alltid kunna bevara ett vattendrag helt orört. Vi hoppas emellertid att en sådan utredning kan komma till stånd och att man då överväger olika möjligheter att ta ett verkligt grepp för att åt eftervärlden bevara de oerhört rika naturvärden som finns i Norrland. Jag skulle därefter vilja säga ett par ord om herr Eric Carlssons anförande. Vi diskuterade denna motion i utskottet, och vi avvisade den. Jag kan gott säga, att vi var förvånade över att värderade ledamöter av riksdagen skrivit sina namn under denna motion med de formuleringar och de citat som där finns. Det är i flera avseenden dåligt underbyggda beskyllningar mot handläggningen av sådana ärenden. Jag vet inte om jag har anledning att göra mig till försvarsadvokat för t.ex. lantbruksstyrelsen, som i det här fallet spelar en framträdande roll i motionen, men jag har i alla fall såsom ledamot i utskottet anledning att tala om varför vi över huvud taget avvisat motionen. Det är, som herr Carlsson säger, en liten minoritet av svenska folket som har väsentliga intressen att bevaka när det gäller intrång i renbetesrätt och sådant, och i och med sjöregleringen kommer man att ta i anspråk ett rätt stort område av betydelse för samerna. Det är helt naturligt att de i det sammanhanget är livligt engagerade för att bevaka sin rätt. Men jag tror att man måste avvisa vad som står i motionen, vilket kanske inte riktigt framskymtade i herr Eric Carlssons anförande men som ändå fanns där i bakgrunden, nämligen att man här inte har behandlat samerna på ett riktigt sätt. Denna fråga har varit föremål för utredning och undersökning under ganska lång tid, och olika ämbetsverk har här försökt analysera problemet och komma till en lösning som för samerna är riktig. En uppgörelse har ju träffats i ett fall mellan vattenfallsstyrelsen och Sörkaitums lappby, där man kommer att ersätta samerna med 3,5 miljoner kronor. När det gäller Sirkas lappby har en sådan överenskommelse ännu inte träffats. Jag tror att man måste förutsätta att viljan att komma till rätta med detta problem finns, Staten har i detta sammanhang intresse av att bevara hela lappväsendet och rennäringen. Jag skulle också tro att lantbruksstyrelsen såsom för rennäringen närmast ansvarig myndighet är besjälad av viljan att hjälpa samerna att förbättra sin näring. Den utredning som man här gjort om en driftförbättring, där man kommit fram till en driftplan och där man föreslagit åtgärder som skall förbättra läget för samerna inom de berörda byarna och hjälpa dem att få ersättning för intrånget, kan man nog inte i sak kritisera. Det förvånar mig om man över huvud taget har anledning att göra det. Det är väl också så att samerna på det sätt som framgår av motionen ingalunda är rättslösa. Det är i detta fall vattendomstolen som prövar ärendet, och en lappby är i det fallet en juridisk person som kan inleda en process gentemot vattendomstolen. Den har i detta sammanhang samma möjligheter som andra juridiska och enskilda personer. Jag tycker fördenskull att man inte skall förstora detta problem. Till försvar för jordbruksutskottets ställningstagande i denna fråga vill jag säga, att vi inte har skjutit undan detta som något oväsentligt utan att vi är fullt medvetna om problemet, men samtidigt är vi klara över att det inte är ett problem av den arten som motionärerna velat göra gällande. Samerna är inte rättslösa, och staten har inte genom vad som här skett uppträtt på ett sätt, som ger anledning att hysa oro för att man inte skulle kunna också till slut handlägga frågan om Sirkas lappby. Det finns speciella problem inom Sirkas lappby, det är vi medvetna om, framför allt beroende på att Vaisa-gruppen har problem genom den utflyttning som skett från Karesuando och ned till detta område. Men jag vågar förutsätta att denna fråga kommer att lösas på samma goda sätt som skett beträffande Sörkaitum. Vad beslutet här gäller är ju ingenting annat än ett bemyndigande till Kungl. Maj:t att denna sjöreglering skall få företas. Vi kan alltså i sakfrågan i detta avseende inte påverka prövningen då det gäller samernas rätt. Skulle det visa sig att samernas rätt inte blir tillgodosedd, finns det all anledning att återkomma i denna fråga. Jag tror att det för oss alla är mycket angeläget att se till att en folkgrupp som denna får sin rätt och inte kom mer i kläm på grund av de stora vinster som samhället faktiskt gör av denna sjöreglering.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
Herr talman! Jag kan helt instämma i vad herr Isacson sade nu senast om ersättningen till samerna. Det har ju pågått förhandlingar och det har upplysts i utskottet att slutbehandlingen var nära förestående, Ersättningen till samerna i den ena byn lär ju ha varit klar innan propositionen lades fram. Vidare kan jag hålla med herr Isacson om att det naturligtvis är besvärligt för samerna på många sätt, men vederbörande myndigheter har ju haft en annan uppfattning på hela frågan än motionärerna. Lantbruksstyrelsen säger i sitt yttrande, att en undersökning som företagits om inverkan på rennäringen i de nämnda lappbyarna, därest denna fjärde reglering skulle komma till stånd, inte gett anledning antaga att företaget skulle orsaka väsentligt intrång emot näringen som sådan. En skadereglering i målet, som tar sikte på ett stöd för utveckling av rennäringen mot en mera rationell och därmed även ekonomisk form, torde i stor utsträckning kunna eliminera befarat intrång. Jag tror därför att man överdriver något från motionärernas sida. När det gäller herr Isacsons påstående, att han beklagade att vi inte kunde komma överens, kan jag instämma även i detta i så måtto att det inte var vi reservanter som orsakade detta. Det gjordes lovvärda försök till en gemensam skrivning, men herr Isacson och en av hans partikamrater sade absolut nej och ville nödvändigtvis ha en skrivning i detta ärende. Herr Eric Carlsson efterlyste redovisningen och den var också på tal i utskottet, men vi kom till resultatet att det inte var möjligt att få fram den så att den kunde behandlas i detta sammanhang. Annars kunde detta givetvis ha haft sitt intresse.

Herr talman! Herr Isacsons inledningsord om att jag har skrivit under en motion med »dåligt underbyggda påståenden» får väl stå för hans egen räkning. Jag har i motionen citerat vad rennäringsnämnden har sagt, och denna nämnd har väl ändå en ställning som ett statligt organ. Man vill väl inte påstå att rennäringsnämnden har gjort uttalanden som inte är korrekta?

När man sedan har gjort den utredning, som omnämnes i propositionen och som lämnats i september 1966, har man sagt att det blir inga stora problem under förutsättning att man klarar ut vissa särskilda villkor 0. S. V. Lantbruksstyrelsens bedömningar av detta visar inga större svårigheter. Jag skulle nog vilja ställa frågan på det sättet: Har lantbruksstyrelsen större möjligheter att bedöma detta än en man, som är representativ för sin sameby och som själv är renägare och sysslar med sin näring? Bör inte han ha lika stora eller bättre möjligheter att kunna bedöma rennäringens framtidsmöjligheter i Sirkasoch Sörkaitumområdet än andra? Jag tror nog ändå att häradsdomaren Jowa Spiik i Jokkmokk har möjligheter att bedöma framtidsmöjligheterna om den fjärde Suorvaregleringen blir verklighet. Jag beklagar att vi i dag skall ge klarsignal i tillåtlighetsfrågan utan att dessa förhandlingar är slutförda. På det sättet gör man det sämre för Sirkas i de framtida förhandlingarna. Jag är också ganska övertygad om att man under det kommande året kunde ha nått en uppgörelse, och då hade vi haft möjlighet att till nästa års riksdag fatta beslut i denna fråga. Det var också innebörden i mitt yrkande att vi skulle skjuta på propositionen till nästa års riksdag. Därmed hade man nog också fått en uppgörelse på bordet för Sirkas sameby.

Herr talman! Jag förstår att herr Isacson som ledamot av kungl. lantbruksstyrelsen känner sig litet irriterad över att man här lägger något av samernas egna värderingar och samernas egna synpunkter på förutsättningarna för deras näringsfång. Jag tror dock att det kan vara hälsosamt även för de kungl. ämbetsverken att någon gång även lyssna till samerna i detta sammanhang och låta dem göra sin röst hörd. Samerna känner sig som en undanträngd grupp i vårt samhälle i dag. När man får ta del av den behandling som samerna utsätts för och de värderingar som görs i många sammanhang måste jag säga, herr talman, att jag förstår samernas reaktion på den punkten. Jag tycker det borde finnas anledning att tänka sig in i samernas situation och sätta sig in i att de bit för bit trängs undan från sitt näringsområde därför att deras mark av olika anledningar tas i anspråk, varvid det inkräktas på deras näringsfång. Herr Isacson talar vidare om att Sörkaitum har fått 3,5 miljoner kronor i ersättning för sådant intrång. Men det är 70 delägare i samebyn, och om man slår ut detta belopp per delägare i byn, så ger det ungefär 50000 kronor åt varje. Det är obetydligt mera än vad vi som riksdagsledamöter har i ersättning för vårt arbete för ett enda år. Jag tror att detta exempel ger en ganska riktig bild av de 3,5 miljoner som herr Isacson talade om. Man bör göra klart för sig vad det innebär att förlora drygt 5 000 hektar i renbetesmarker, som man gör i dessa byar; det är där den stora problematiken ligger. Det är också därför, herr talman, som jag menar att det borde skapas förutsättningar för en frivillig uppgörelse innan man ger klarsignal i tillåtlighetsfrågan.

Herr talman! Till herr Eric Carlsson skulle jag vilja säga, att jag inte tror att det finns någon enda person i denna kammare som på något sätt skulle vilja skada samerna. Vi vet att det är en grupp i vårt samhälle som har blivit illa behandlad många gånger. Jag vill ännu en gång betona detta. För egen del tror jag att det yttrande som utskottet har kommit med och vari det förutsätter, att läget vid de förhandlingar rörande vissa ersättningsfrågor till samerna, som anges i propositionen, icke skall komma att påverkas av att riksdagen nu tar ställning till intrångsfrågan, inte gör läget sämre för samerna. Det kommer säkert i stället att betraktas som en sak som är positiv för dem och som de kan hänvisa till i sina förhandlingar. Som herr Mossberger tidigare anförde var ju förhandlingarna nästan färdiga — de var i sitt slutskede. Samerna får genom riksdagens behandling ytterligare ett stöd, anser jag. Som herr Mossberger tidigare också sade, befinner jag mig i den lika ovanliga som angenäma situationen att försvara ett utskottsförslag. Det gäller ju här, som vi tidigare hört, jordbruksutskottets utlåtande nr 28 med anledning av Kungl. Maj:ts proposition om vissa intrång i Stora Sjöfallets nationalpark. Men det finns ingen glädje utan malört. Det kan kanske för dem, som inte följt med denna debatt, av utlåtandet och reservationen möjligen synas, som om saken gällde någon partiskiljande fråga. Så är emellertid inte alls fallet, och jag skall ansluta mig till dem som här tidigare har beklagat att enighet inte kunnat ernås i denna fråga. Som av propositionen framgår gäller det här ianspråktagande av ytterligare totalt cirka 32 kvadratkilometer jämte vattenområde för den fjärde Suorvaregleringen.

Många av oss är emellertid oroade av den naggning i kanten som sker med våra begränsade tillgångar av orörd natur. Vi är även bekymrade för att den stora höjdskillnaden eller amplituden mellan högvatten och lågvatten på ej mindre än 30 meter skall förfula omgivningarna runt omkring sjön Satisjaure.

Jag vill säga, att det således är fråga om en rad synnerligen lågmälda yrkanden om åtgärder som borde ligga alla svenska medborgare varmt om hjärtat.

Det finns ju ännu en hel del orörda områden. Vi vet t.ex. att Piteälven från Bredsel vid Vitsand ända upp till källorna är outbyggd, och att det finns flera områden som där skulle kunna komma i fråga. Men inte ens om detta kunde man nå enighet. Reservanterna säger, att då Kungl. Maj:t emellertid torde ha sin uppmärksamhet riktad på hithörande spörsmål finner man någon särskild åtgärd »med anledning vad härutinnan yrkats» ej vara erforderlig. Torde ha — säger man. Kungl. Maj:t vill ju ha riksdagens bemyndigande att medge intrång i Stora Sjöfallets nationalpark. Är det då förmätet av riksdagen att ställa sina villkor — villkor, som om de uppfylldes skulle vara till glädje för hela svenska folket och inte minst för våra efterkommande, som kan komma att fälla en hård dom över den rovdrift vi i den heliga effektivitetens namn ibland driver på vår natur. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till jordbruksutskottets förevarande utlåtande. Det skulle vara en mycket stor tillfredsställelse för mig om detta bifall kunde omfattas av hela kammaren.

Herr talman! Jag skall inte blanda mig i ersättningsfrågan. Jag förutsätter och hoppas att den kan regleras genom de förhandlingar som pågår. Jag skall strikt hålla mig till det som både utskottets utlåtande och reservationen innebär angående avsättningen av nya nationalparker. Herr Skårman har ju här med patetiska ord talat om glädjen för hela svenska folket genom att man någonstans i norr, vilket han ser som någonting litet och fjärrstyrt, skulle avsätta en nationalpark, vilket han kanske inte praktiskt vet så mycket om. Om jag erinrar mig rätt talade herr Skårman vid utskottsbehandlingen om att han varit i dessa områden för 30 år sedan. Bilden torde vara ganska annorlunda i dag, givetvis och inte minst på grund av regleringarna, men förändringarna har inte under senare tid skett på samma sätt som under gången tid. Då herr Skårman besökte parkerna vid Stora Lulevatten hade man inte rensat när man byggde och dämde, utan de kvarvarande träskeletten fick herr Skårman se. Jag är väl medveten om hur grundligt dessa rensningar numera utförs där Vattenfall drar fram. Det är frågan om 23 kvadratkilometer, som skall bli överdämda av vatten. Herr Skårman talar om 32 kvadratkilometer, men däri ingår kraftlednings gator o. d. Dessa 23 kvadratkilometer kommer att dämmas över med vatten, och detta kommer givetvis att bli till förfång för rennäringen genom att renarna inte kan beta där mer. Någon växtlighet av renlav kan givetvis inte ske på detta område, inte ens under den tid då det icke är överdämt. Däremot frågar jag mig om dessa kvadratkilometer försvinner för fritidsfolket, som herr Skårman slår vakt om. Det finns ju ändock vatten, på vilket man åtminstone kan färdas med motorbåt. Arealerna försvinner icke för fritidsfolket. Det är själva ingreppet i fallhöjden och regleringarna, som givetvis blir till nackdel. Men motionärerna, som här talar så mycket om intrånget och om hur nödvändigt det är att avsätta nya nationalparker i stället för dessa 23 kvadratkilometers överdämning av arealen, nämner icke med ett ord hur mycket nationalparker vi egentligen har i den lappländska fjällvärlden. Vi har redan Stora Sjöfallets nationalpark — som här är i fråga — på 1500 kvadratkilometer, av vilken tidigare har tagits i anspråk cirka 160 kvadratkilometer. Det är ju en liten del av nationalparkerna. Sedan har vi Patjelanta, den stora nationalparken Sarek och Muodos nationalpark. Det är väsentliga områden. Jag tror nog att herr Skårman får skynda sig om han skall hinna ströva igenom alla dessa nationalparker i norr. För oss alla gäller detsamma att vi får skynda oss. När sydlänningarna är så rädda för att dessa strövområden tar slut om ytterligare 23 kvadratkilometer överdämmes, så vill jag råda dem att börja vid unga år att ströva igenom parkerna, om de över huvud taget vill ha en chans att under normal fritid hinna ströva igenom parkerna. Vi har dessutom i Norrbotten intrång genom ett stort raketfält uppemot Karesuando och inom Kiruna stad. Det berör delvis Råstojaureområdet och hela fjällregionen där mot norska gränsen. Det innebär givetvis ett intrång för van liga människor. Vi har väldigt stora skyddsområden i Norrbotten. Mycket stora delar av markerna är där redan ianspråktagna av nationalparker, raketfält och skyddsområden, Jag vet inte till slut var de vanliga människorna skall ta vägen i Norrbotten om man fortsätter att avsätta nationalparker. Jag skulle vilja fråga herr Skårman vad man skall göra med de vanliga människorna. Man får ju inte bygga och bo i nationalparkerna och inte på raketfälten. Skyddsområdena får man visserligen bevista, men utlänningar äger ju inte tillträde. Jag frågar mig hur långt man skall gå med att avsätta nationalparker här uppe. Jag tycker för min del att det räcker med de nationalparker som finns. Skall man ha ytterligare nationalparker kan man gärna lägga dem i Sydoch Mellansverige. Denna fråga berör inte samerna, åtminstone inte deras näring. De fjällområden som herr Skårman talar om att avsätta till nationalpark har samerna redan. Jag skulle nästan tro att samerna inte riktigt gillar att dessa områden avsätts till nationalpark. Det måste vara andra intressen som ligger bakom herr Skårmans ställningstagande. Att det har blivit skilda meningar i utskottet är säkert beroende på att man inte riktigt har fattat omfattningen av nationalparkstänkandet. Som norrlänning och inlandsbo anser jag att det inte föreligger något behov att avsätta ytterligare mark till nationalparker i den lappländska fjällvärlden. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till den reservation som är fogad vid utskottsutlåtandet.

Herr talman! Inte heller i detta ärende torde jag behöva bli mångordig. Enligt gjorda beräkningar har det antagits att ett större överskott på nötkött kan komma att uppstå under innevarande regleringsår. Kungl. Maj:t har i proposition föreslagit dels en höjning av maximibeloppet i fråga om slaktdjursavgiften för nötkreatur, dels att man skulle pröva möjligheten att försöksvis försälja vissa kvantiteter nötkött till nedsatta priser. Enligt propositionen beräknas under innevarande regleringsår uppstå ett exportöverskott på ca 23 miljoner kilo nötkött och ca 39 miljoner kilo fläsk. Enligt uppgift skulle de genomsnittliga exportkostnaderna för nötköttet vara 3:60 per kilo och för fläsket 3: 10 per kilo. Slaktdjursavgiften för svin, som nu är 40 kronor per djur, täcker i huvudsak exportkostnaderna för fläskproduktionsgrenen. Däremot räcker slaktdjursavgifterna inte till för att täcka kostnaden för exporten av nötkött. Det betyder att det kommer att bli ett betydande underskott i Föreningen Svensk kötthandels verksamhet. Överskottsproduktionen på detta område utgör givetvis en stor belastning för det svenska jordbruket; det kan man inte komma ifrån. Därför har departementschefen också påpekat att det är både ur producenternas och samhällets synpunkt angeläget att förlustbringande överproduktion så långt som möjligt undvikes. Departementschefen har för att i någon mån råda bot mot den förlustbringande överproduktionen, som jag nyss nämnde, föreslagit två tillvägagångssätt. För det första föreslås att slaktdjursavgiften för nötkreatur, som efter nedslaktning väger minst 150 kilo, höjes från nuvarande 80 till 140 kronor och för djur med lägre vikt från 40 till 80 kronor. För svin föreslås ingen höjning av den utgående avgiften. Det bör kanske i detta sammanhang dock påpekas att Kungl. Maj:t inte ämnar, innan närmare erfarenheter vunnits, höja dessa avgifter över 120 respektive 70 kronor. Både jordbrukets förhandlingsdelegation, konsumentdelegationen och jordbruksnämnden har i princip varit ense om att en höjning av avgifterna är nödvändig. Då konsumtionen av nötkött är relativt låg i vårt land i förhållande till andra länder med jämförlig standard har departementschefen liksom konsumentdelegationen vidare föreslagit att man i likhet med vad som skett i fråga om smöret skulle tillgripa ett realisationsförfarande. Vad beträffar nötköttet är berörda parter i princip överens härom. Om man kan avsätta en del av köttet på hemmamarknaden till nedsatt pris, så är väl detta, enligt vad jag kan förstå, en fördel både för konsumenter och producenter och för samhället som helhet. Motionärerna — och därmed också utskottsmajoriteten — har när det gäller höjningen av slaktdjursavgiften för nötkött inte velat gå längre än till 120 kronor respektive 70 kronor per djur, vilket i princip är samma belopp som Kungl. Maj:t har föreslagit. Utskottsmajoriteten har dock inte velat ge Kungl. Maj:t fullmakt att vid eventuellt behov gå litet högre.

Det har varken vi reservanter eller Kungl. Maj:t velat vara med om. Utskottsmajoriteten kanske vill att inkomsterna genom dessa slaktdjursavgifter på svin skall användas till att täcka förluster på exporten av nötkött. Vi reservanter har, som jag nyss sade, i likhet med departementschefen inte velat vara med om att höja slaktdjursavgiften för svin, ty en sådan åtgärd skulle ju betyda en höjning på avräkningspriset med minst 15 öre per kilo fläsk. Något som reservanterna inte heller har kunnat gå med på, är utskottsmajoritetens förslag att till Föreningen Svensk kötthandels disposition ställa 25 miljoner kronor av införselavgiftsmedel, som influtit utöver normalplanen. Detta belopp skulle enligt utskottsmajoritetens resonemang användas för att täcka det underskott som väntas uppstå i föreningens verksamhet genom den kraftiga utslaktning av kor som nu försiggår. Vi reservanter anser det inte vara någon extraordinär utslaktning, även om man kanske kan ha delade meningar om det. Att Föreningen Svensk kötthandel får en inkomstförstärkning anser vi vara riktigt. Därom råder inga delade meningar. Vi anser dock i likhet med departementschefen att om en förstärkning skall lämnas, skall föreningen tillföras medel härrörande från införselavgifter på fodermedel eller avgifter inom normalramen. Motionärernas påstående att den främsta orsaken till utslaktningen av kor skulle vara de starka farhågorna för en försämrad ekonomi för mjölkproduktionen i framtiden har vi svårt att förstå. Vi tror nämligen inte på detta obestyrkta antagande. Det är i varje fall inte något bärande motiv för tanken att för detta ändamål anslå 25 miljoner kronor av medel utöver normalramen. Ett bifall till utskottets förslag på denna punkt om 25 miljoner kronor av medel utöver normalramen betyder att man frångår den gällande princi Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Den proposition vi här har att behandla berör marknadsregleringen på köttoch fläskområdet. Det är fråga om att finansiera denna mark nadsreglering, men det är också fråga om att finna nya vägar för att hantera regleringen. I det senare avseendet har jordbruksministern föreslagit att möjligheten bör prövas att realisera en viss mängd kött på den inhemska marknaden till ett lägre pris än den gängse noteringen. Beträffande den senare frågan, alltså den s. k, köttrean, råder inga delade meningar. I princip är alla parter ense, och det har också varit enighet i utskottet. Man vill pröva och se vad detta kan ge. Emellertid är det en självklar sak — jag förutsätter det — att jordbruket inte skall förlora på den föreslagna köttrealisationen. Hur den skall ske är väl för tidigt att här debattera. Jag vet inte om jordbruksministern kan ge något svar på detta. Jag avkräver det inte, ty han har gett jordbruksnämnden i uppdrag att utreda denna fråga. Jag förutsätter att denna utförsäljning blir långt mera komplicerad än den s.k. smörrean som vi har haft, och det blir också ganska besvärligt att mäta kostnaderna för den, ty man måste göra en rätt långsiktig mätning fram i tiden med hänsyn till möjligheterna att lagra etc. Men jag lämnar frågan därhän. Det som jag närmast vill stanna inför är frågan om hur finansieringen skall ske. Propositionen är ju skriven mot bakgrunden av diskussionen om Ööverproduktionen på kött och fläsk. Situationen har såsom exempel väl anammats i den allmänna diskussionen om överproduktion och produktionsnedpressning. Emellertid är det en sak som har blivit alldeles för litet uppmärksammad i sammanhanget. Det är det som herr Eskilsson var inne på i någon mån, nämligen att vad vi har bekymmer med i dag på köttsidan ingalunda är en överproduktion i detta ords egentliga bemärkelse, utan fråga om utslaktning av den ordinarie kostammen, en utslaktning som för innevarande år har så stor omfattning att det rör sig om cirka 80 000 kor. När vi vet att vi har en kostam som har minskat så att den nu utgör mellan 900 000 och 1 miljon kor, måste man väl göra den reflexionen att det är betydande kvantiteter som här säljs ut av stammen och sålunda ej fråga om enbart reguljär produktion. 39 000 kor, för att ta ett exempel, med en slaktvikt om 250 kg, som väl kan vara något så när ordinärt, betyder faktiskt en kvantitet av 20 miljoner kg, och den siffra som nämns här i propositionen är 23 miljoner kg. Siffrorna tar alltså nära nog ut varandra.

Därför har det begärts att man skulle utöver en höjning av slaktdjursavgifterna få använda 25 miljoner kronor som finns tillgängliga av införselavgifter utanför den ram som jordbruket har rätt att förfoga över. Därtill har det begärts att man skulle få använda vissa fodermedelsregleringsavgifter och dessutom 10 miljoner kronor som ligger inom den ram som jordbruket har rätt att använda, men inte rätt att själv disponera.

Men han vill inte göra någon höjning beträffande fläsket. Motiveringen är här att det inte skulle behövas mera pengar, enär det väger ganska jämnt i kassan beträf fande slaktdjursavgifterna på fläsket och kostnaderna för att exportera fläsk. I den motion som också förelegat till behandling i utskottet har i stort sctt, som herr Eskilsson redan anfört, följts upp såväl jordbruksnämndens förslag vad gäller slaktdjursavgifterna på kött och fläsk som också frågan om användandet av här ifrågasatta införselavgifter. Utskottets majoritet — låt vara att den tillkommit genom lottdragning — har också följt denna linje. Får jag till detta säga några ord om det berättigade eller inte i att ta de här ifrågasatta avgifterna i anspråk för denna marknadsreglering, eller skall vi kanske säga denna köttrealisation.

Jag förvånar mig synnerligen över att herr Mossberger, som ändå är från ett län där man har en mycket stor djurhållning, och där man verkligen är intresserad av densamma inte vet vad som rör sig på detta område. Han kan inte undgå att läsa att hela besättningar säljs varje vecka, och de säljs självfallet inte av någon annan anledning än att man befarar och redan känner en för dålig lönsamhet för mjölkproduktionen. Jag vill fråga herr Mossberger vilken definition han vill ge på en ordinär och extraordinär utslaktning. Det kan väl rimligtvis inte vara en ordinär utslaktning när man slaktar 7—8 procent av kostammen samtidigt med att man slaktar den ordinarie uppfödningen, vilket alltså sker vid sidan om, Detta måste vara onormalt stor utslaktning. Då detta är en omställning inför den nya jordbrukspolitiken kan det starkt ifrågasättas om det är jordbrukets sak att betala kostnaderna för denna ut slaktning. Därtill kommer att förslaget innebär att man skall realisera köttet på hemmamarknaden. Det är ytterligare ett skäl för att andra medel skall tas i anspråk för detta. Det blir möjligt för alla i detta land att köpa köttet billigare, och då finns det skäl för att man just denna gång tar andra pengar än man brukar använda, alltså slaktdjursavgifterna. Jag skulle i detta sammanhang vilja säga att det kanske också finns skäl att titta något på vad jag skulle vilja kalla för balansen mellan import och export av kött i vårt land. Vi har inte bara köttexport, utan vi har också import till detta land. Jag har inte siffrorna för innevarande år. Jag är medveten om att importen detta år är lägre än det sista år för vilket det finns en full: ständig redovisning, men jag vill ändå åberopa denna redovisning, ty den är intressant i sammanhanget. Om vi ser på siffrorna från 1965 som är de sista totala vad årsresultat beträffar, hade vi det året en totalimport av 22 100 000 kg, medan vi exporterade 43 600 000 kg. Det torde stå alldeles klart att här har kommit in importavgifter för en kvantitet som jordbruket i motsvarande mån har måst lyfta ut av den egna produktionen. Jordbruket har också betalat exportkostnaderna härför. Det är ungefär halva summan, Det är självfallet ytterligare ett skäl för att använda andra pengar än slaktdjursavgifter. När det gäller de andra kategorierna av avgifter, exempelvis de 10 miljoner kronorna, är det ingen extrafavör som jordbruket tilldelas i sammanhanget. Om man denna gång disponerar de pengarna för köttet får självfallet andra produkter i motsvarande grad en lägre summa. Fodermedelsavgifterna har också stått till jordbruksnämndens disposition även tidigare. Jag skulle också vilja ta upp ett resonemang om fläsket. Det är ganska underligt att man inte kan gå med på en höjning av slaktdjursavgifterna på fläsk när man t.o.m., går längre när det gäller höjningen på kött än jordbruksnämndens förslag. Nu sägs det i propositionen att det behövs inga pengar för fläsket. Jag undrar om man kan vara säker på det för framtiden med hänsyn till att fläskmarknaden naturligtvis trängs undan när man nu realiserar köttet. Men sedan ifrågasätter jag också om det finns skäl för den bodelning mellan kött och fläsk som jordbruksministern gör. Det är ju ändå så att dessa båda varugrupper täcker en gemensam marknad, där än den ena och än den andra gruppen vinner terräng. Under några år har fläsket ökat på köttets bekostnad, och under det senaste året har köttet ökat. Det kan väl ändå inte vara rimligt att just de jordbrukare som slaktar sina kor skall betala hela denna omställningsprocess, Det är ju inte de som tjänar på detta. Om det är någon som tjänar på det måste det vara dels de som har fläsk och härigenom får en större marknad och dels på lång sikt. kanske också de som behåller sina kor. Nu säger herr Mossberger att han inte kan tillstyrka en höjning av slaktdjursavgiften på fläsk, Det skulle innebära 15 öres sänkning av fläskpriset. Det är ett ganska underligt resonemang, herr Mossberger. Höjningen av slaktdjursavgifterna på köttet betyder väsentligt mera per kilogram räknat, och ändå kan vi läsa i propositionen att fläsket ligger vid den övre prisgränsen, medan köttet ligger vid den nedre prisgränsen. Lönsamheten för fläsk i förhållande till kött är alltså för närvarande absolut bättre, och detta skulle således inte vara någon anledning till att höja slaktdjursavgiften för fläsk. Slutligen vill jag ställa följande fråga, eftersom jordbruksministern är närvarande: Känner inte jordbruksministern oro för ökningen av fläskproduktionen? Jordbruksministerns stående resonemang brukar ju vara att man skall begränsa produktionen. Hade det inte med tanke på detta varit klokt att i nuvarande marknadsläge höja slaktdjursavgiften på fläsk? Jag har den principiella uppfattningen att taket för slaktdjursavgifterna skall vara så högt att man inte alltid behöver ta ut maximiavgiften, utan att man skall kunna variera avgiften inom ett relativt högt tak. På det sättet är det möjligt att exempelvis i ett bättre konjunkturläge för fläsk respektive kött ta ut en högre avgift och i ett annat konjunkturläge sänka den. Den möjligheten har man inte om taket inte är tillräckligt högt. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är klart att det är glädjande att enighet råder om lämpligheten av att i förevarande läge pröva möjligheterna att omsätta en del av nötköttsöverskottet till nedsatta priser inom landet. Motionärerna och utskottsmajorite. ten vill emellertid ha en utfästelse om kompensation till jordbruket, om det blir inkomstminskningar på grund av denna realisation. Som motiv för en sådan utfästelse anför de att en sådan kompensation behövs, ifall jordbruket skulle få minskade inkomster av den ordinarie köttproduktionen och att fläskkonsumtionen därmed skulle minska. Tanken bakom detta försök med en köttrealisation är att en viss del av överskottet skulle kunna avsättas inom landet utan att högre kostnader skulle behöva uppkomma än för att subventionera en export av motsvarande kvantitet. Det lämpligaste sättet för detta håller jordbruksnämnden på att fundera ut. Det bör kanske också påpekas i detta sammanhang, att på begäran av mejeriorganisationerna flera smörrealisationer förekommit här i landet och att man därvid inte hyst några farhågor för t.ex. återverkningarna på den ordinarie smörproduktionen. Vad beträffar fläsket, så tycks man med stöd av vissa teoretiska utredningar tro att en ökad köttkonsumtion leder till en avsättningsminskning på fläsk, vilken minskning dock enligt jordbruksnämnden är mycket svår att uppskatta. Det har ju, som det uttalats i propositionen, knappast kunnat fastställas i förväg, utan här får man väl pröva sig fram och se, om det uppstår någon avsättningsminskning av betydelse. I sammanhanget kanske också kan framhållas, att vi för närvarande ur producentsynpunkt har ett gott producentpris på fläsk. Priset har länge legat nära den övre prisgränsen trots den betydande överproduktionen. Motionärer na vill — för övrigt i motsats till departementschefen, som jag tidigare har sagt — belasta fläskproduktionen ge nom att höja denna avgift med 10 kronor per djur. De smörrealisationer som vi har haft brukar leda till en temporär avsättningsminskning för margarinet. Detta bör kanske påpekas, men såvitt jag har mig bekant har man varken på jordbrukarhåll eller på annat håll velat ifrågasätta att erhålla någon ersättning för denna minskning av margarinet. Motionärerna har åberopat den gällande jordbruksprisregleringen som motiv för sitt kompensationskrav. Det finns dock i riksdagens beslut om den provisoriska jordbruksregleringen inte någon bestämmelse om att några bestämda kvantiteter av vare sig kött eller fläsk skulle vara garanterade avsättning inom eller utom landet. Statsmakterna har inte förpliktat sig att vidta åtgärder i annat fall än om prisgränserna övereller underskrids.

Till detta kanske bör framhållas att Slakteriförbundet i sin senaste prognos oavsett detta räknar med ett överskott på nötkött ända fram till in på år 1969. Men detta är en annan sak. Vad vi nu diskuterar gäller närmast att ta ställning till vilka slaktdjursavgifter som behövs för återstoden av innevarande regleringsår, alltså fram till den 1 september 1967. Det finns inte någon som helst anledning att tro att Kungl. Maj:t eller jordbruksnämnden skulle tillåta att det under det i propositionen föreslagna taket skulle tas ut högre belopp i slaktdjursavgifter än som behövs. Herr Axel Kristiansson sade att det inte var fråga om någon extraordinär utslaktning. Jag vill säga att det kanske kan vara svårt att bedöma det, men vi tror inte att så är fallet, eftersom helt andra motiv kan ligga bakom utslaktningen, och vi tror inte att detta beror på den framtida jordbrukspolitiken. Det kan här gälla besvärligheter att få arbetskraft o.s.v. Herr Kristiansson kände sig förvånad över att just jag som är från Halland kan säga någonting dylikt, eftersom vi där har en så stor djurproduktion o.s.v. Ja, herr Kristiansson, det är kanske just därför som jag vågar ha den uppfattningen. När ni från ert håll föreslår en höjning av slaktdjursavgiften för svin med 10 kronor, kan man nästan dra den slutsatsen att ni vill att småbrukarna exempelvis i Norrland, kanske rentav i Halland, skulle vara villiga att betala kompensationen till de jordbrukare som i panik slaktar ut sina kor. Jag skulle knappast kunna tro att herr Axel Kristiansson, som också känner till småbrukarnas förhållanden och vet att dessa levererar ganska många grisar, Önskar att de skulle belastas med att betala denna höjda avgift till dem som säljer ut sina kor. Varken jordbrukets för handlingsdelegation eller jordbruksnämnden har redovisat några motiv för att höja dessa avgifter.
Herr talman! Jag skall börja med att beröra det sista som herr Mossberger anförde i sitt inlägg. Herr Mossberger förvånar sig över att jag kan föreslå en höjning av slaktdjursavgiften, vilket skulle innebära att småbrukarna skulle få betala mera. Jag trodde inte att herr Mossberger följde med så litet vad som sker på detta område. Han skulle få en viss vägledning, om han läste vad som stod i propositionen. Där står det ungefär så här, att det alltmer börjar bli skilda kategorier som producerar fläsk och som producerar kött, och det är av den anledningen som jordbruksministern vill ha en bodelning. Det är inte så att alltfler småbrukare föder upp en eller annan gris, utan fläskproduktionen sker — som herr Mossberger vet — numera i mycket stor skala i stora enheter. Jag sade ju i mitt första anförande, att om man höjer taket är det inte alldeles säkert att man behöver omedelbart ta ut de avgifter som ryms därunder, men att det kan vara bra att ha en sådan möjlighet i beredskap. Jag menar också att det inte behöver göras en sådan där klar bodelning. Men vad jag förvånar mig över, herr Mossberger, är ändå — och detta fick jag ingen klarhet i — varför det skulle vara värre att höja avgiften på fläsk, som ligger vid den övre prisgränsen, än att höja avgiften för kött som ligger vid den nedre prisgränsen. Det måste väl ändå vara så att det i det förra fallet måste vara ur alla synpunkter riktigare också för producenten själv att genomföra en höjning i det läget då han kan betala en sådan. Jag vill vidare säga att jämförelsen mellan smörrea och fläskrea haltar ganska mycket, ty det finns ändå en möjlighet för smöret att vinna terräng på margarinets bekostnad, men den möjligheten finns inte när det gäller köttet.
Herr talman! Med anledning av vad herr Axel Kristiansson nu senast anförde vill jag säga — som jag tidigare sade — att en höjning av slaktdjursavgiften när det gäller svin med 10 kronor betyder ungefär 15 öre på avräkningspriset per kilogram. Anser motionärerna att slaktdjursavgiften bör höjas för att dämpa fläskproduktionen, bör det väl också kunna påpekas att möjligheten finns för Slakteriförbundet att sänka det synnerligen höga fläskpriset och därigenom får man fram sänkta avräkningspriser beträffande svin. Några bärande skäl har motionärerna inte presterat för att nu höja slaktdjursavgifterna på fläsk.
Herr talman! Efter allt vad som sagts här skall jag inte bli mångordig. Jag förvånar mig över att herr Mossberger så troskyldigt säger att det inte finns anledning att tro att den nya jordbrukspolitiken har påverkat utslaktningen av mjölkkor. Detta är ganska blåögt, och herr Mossberger tycks — som herr Kristiansson säger — då inte ha någon kännedom om vad som sker inom det svenska jordbruket för närvarande. Låt oss ta ett exempel herr Mossberger. Det kan konstateras att vi i år minskar kostammen med 90000 kor. Under de sista tio åren har kostammen minskat med i runt tal 40 000 per år. Det är alltså mer än en fördubbling av utslaktningen under det sista året. Vad sker om man minskar kostammen med 90 000 om året i fyra år? Då är vi nere i knappt 600 000 kor. Vi bör kanske komma dithän för att kunna an passa oss till den nya mjölkpolitik som jordbruksutredningen har skisserat och som också regeringen tycks ha gått i borgen för och som den i varje fall enligt tidigare uttalanden vill förverkliga. I det sammanhanget har jordbrukarna funnit att de inte har något val. Här gäller det alltså för dem att möta den förändrade situationen i tid. Kostnadsutvecklingen på detta område har varit sådan och uttalandena om det framtida mjölkpriset sådana att en jordbrukare som över huvud taget vill bevara ekonomien icke har något val. Han måste handla, och ju förr han handlar desto bättre är det för honom rent privatekonomiskt. Det kan naturligtvis sägas att det har skett en för snabb utslaktning, men utan tvekan är det spåren efter jordbruksutredningen som här avsätter sig. Jag tror fördenskull att det funnes anledning att se på saken på ett annat sätt än vad både jordbruksministern och jordbruksutredningens reservanter har gjort. Det hade varit rättvist att bördan för den »överproduktion» som jordbruksministern talar om och som han också varnar för hade fått bäras av mer än en part. Nu är det faktiskt de jordbrukare som har mjölkkor som får bära hela bördan, medan fläskproducenterna slipper undan. Enligt statistiken finns här ett reellt överskott. Den reella överproduktionen finns inte, herr statsråd, på köttsidan. De 23 miljoner kg som man räknar med under innevarande regleringsår motsvarar precis de 90 000 kor som slaktas ut när man minskar kostammen, Det sker alltså en direkt kapitalminskning. Men på fläsksidan registreras det 39 miljoner kg fläsk för mycket. Där har vi ett reellt produktionsöverskott. Betäckningsstatistiken har under oktober ökat med 11 procent och totalt under förra året med 1 procent. Det är ingalunda ointressant. Fläskpriset har dock legat vid övre prisgränsen under ganska lång tid och köttpriset vid nedre prisgrän sen. Genom att införa de nya slaktdjursavgifterna på kött kommer vi de facto under den nedre prisgränsen för kött. Det är en situation som ur jordbrukets synpunkt är mycket olustig. Jag hade hoppats att vi i jordbruksut;- skottet skulle ha kunnat komma till en annan lösning och kunnat gå på den linjen som jordbrukets förhandlingsdelegation begärt. Jag tycker också, som herr Kristiansson säger, att av de importavgifter som influtit — inte minst på grund av det kött som har importerats — skulle man ha kunnat få ta i anspråk de 25 miljoner kronor som finns utöver normalramen 160 miljoner kronor. Det hade enligt min mening inte varit så svårt, speciellt som man nu försöker med en köttrealisation inom landet och detta säkert kommer att innebära förluster för jordbruket. I detta sammanhang borde det vara klarlagt vad jordbruksministern menar om ianspråktagandet av dessa 40 miljoner kronor inom 160 miljonerkronorsramen, Vad är det för pengar? Det är ju pengar som jordbruket fått beviljat redan vid vårriksdagen. De måste såvitt jag förstår tagas någonstans ifrån. Är det mjölken som skall betala kostnaderna, eller var skall pengarna tas ifrån? De finns ju redan anvisade för jordbruket och skall blott fördelas på olika regleringskassor. Detta är ännu inte klarlagt. Sedan har jag en annan fråga när det gäller köttrealisationen: Hur skall den tekniskt gå till? Herr Mossberger pekar på smörrealisationen och säger att den gått bra. För all del, där går det bra genom att man använder en speciell förpackning, ett speciellt smörpapper. Detta kyllagrade smör är inte runmärkt och därför kan det säljas till lågt pris. Det kan inte förväxlas med annat smör. Men hur förfar man med kött? Hur skall man bära sig åt för att det verkligen skall synas att detta kyllagrade kött är ett realisationsparti som åsatts ett lägre pris? Kan man ha två priser samtidigt? Skall man bestämma en viss period, då intet annat kött över huvud taget skall bjudas ut? Ja, det är inte vår huvudvärk, kan vi säga. Det är jordbruksnämnden som skall klara av den uppgiften. Jordbruksministern har uppdragit åt den att göra det, och jag hoppas problemet skall kunna lösas, men jag tror för min del att det bara finns en möjlighet, nämligen att låta systembutikerna sälja det här köttet. Då tror jag att man kan klara uppgiften utan alltför stora svårigheter. Vidare skulle jag vilja påpeka att man kan jämföra prisutvecklingen på kött under de senaste två åren. I december 1964 hade vi ett köttpris som låg — om man räknar med de nu tilltänkta slaktdjursavgifterna — 60 öre högre per kg än i dag. När det gäller fläsk ligger priset i dag 70 öre högre per kg än 1964. Vi ser alltså hur kurvorna skär varandra. Ändå anser man det logiskt och riktigt att köttet skall bära hela bördan av den s.k. överproduktionen. Jag kan icke, hur jag än vrider och vänder på problemet, finna att detta är logiskt. Därför är jag oerhört kritisk mot hela det här greppet. Kan jordbruksministern klara ut detta, så att jag får det logiska sammanhanget klart för mig, är jag utomordentligt tacksam.